Herr talman! Riksdagens nyvalde talman har uttryckt önskemål om att vi skall ha livligare debatter och fränare replikskiften. Jag finner det litet svårt. Jag uppfattar det nästan som om utrikesministern har saboterat talmannens intentioner i denna del. Låt mig säga att jag håller med om nästan allt som utrikesministern sade om samförstånd. Jag säger nästan, för samförståndet måste också bygga på en öppenhet och en dialog. Och när jag talar om öppenhet och dialog talar jag inte bara om när vi träffas under kristallkronorna i Arvfurstens palats eller i det tråkiga sammanträdesrummet i riksdagen, utan jag talar också om öppenheten i den offentliga debatten. Jag tror att en bra nationell utrikespolitik formas i en bra nationell debatt där inte bara partiledare, diplomater och riksdagsmän deltar, utan där vi försöker engagera så många som möjligt. I den debatten skall vi också föra fram de motsättningar som finns. Jag är alldeles övertygad om att vi under de närmaste åren kommer att få se en och annan sprakande dust mellan mig själv och utrikesministern. Det kan väl vara bra om vi råkar vara osams eller ha delade meningar om något. Det är emellertid viktigt att man aldrig bränner broarna. Det skedde förr, men det har inte skett under senare år, vilket är bra. Men man skall inte heller dölja de delade meningar som faktiskt kan finnas. Jag vill därför övergå till några sakfrågor. Jag tycker att det är bra att Sten Andersson nu säger att man skall vidga samrådet i Europapolitiken. Jag tycker att den korporativa modell som EG-rådet representerar inte är så värst väl funnen. Jag tror att det kan bli bättre på ett eller annat sätt. Vi har dock under de senaste månaderna haft ett antal inträngande diskussioner i utrikesnämnden om Europapolitiken, vilket är bra. Dessa diskussioner har kännetecknats av en betydande öppenhet. När vi i riksdagen har fattat beslut om en viktig kompromiss, på det sätt som vi gjorde i maj förra året, är det viktigt att vi alla respekterar den i alla dess delar. Men regeringen och olika företrädare har haft en tendens att vanställa och förvrida denna kompromiss litet grand, och det är inte bra. Jag reagerade också när jag satt och läste igenom det dokument som vi alla här i riksdagen fick på våra bord häromdagen och som heter Utrikesfrågor 1988. I detta dokument sammanfattas viktiga officiella svenska utrikespolitiska ställningstaganden under förra året. Där kan man läsa dåligt korrekturlästa debattmanus av kabinettssekreteraren eller försvarsministerns bisarrerier gentemot amerikanska diplomater med anledning av att en amerikansk forskare har sagt något förgripligt. Men riksdagens ställningstagande till Europapolitiken finns inte med. Går man sedan till den av handelsavdelningen på utrikesdepartementet nyligen utgivna skriften om Sverige och Europa för att se vilka källor som rekommenderas för studium av svensk Europapolitik, finner man att riksdagsbeslutet inte alls finns med. Denna skrift skall utrikeshandelsdepartementet skicka ut i stora upplagor för skattebetalarnas pengar. Jag skall inte lasta utrikesministern för detta, han är bra på mycket, men även han är nog dålig på korrekturläsning. Men det är fel signaler som sänds från regeringskansliet när sådant här sker. Det som Per Gahrton hade att säga var provocerande, och jag skall därför bara mycket kortfattat kommentera det. Först och främst begrep jag inte vad han ville säga om Khomeini och civilisationen. Civilisation är för mig respekt för människan, respekt för livet, respekt för yttrandefriheten, respekt för trosfriheten och respekt för regler för det mänskliga och internationella umgänget. Det som Khomeini, som den högste företrädaren för staten Iran, har gjort går utanför det som jag uppfattar som civilisation. Är detta Per Gahrtons civilisation, tror jag att han är mycket isolerad i Sveriges riksdag. Per Gahrton säger sedan att han vill kasta glappkäftar i fängelse och pekar på den, vem det nu var, som hade sagt att det var Sovjetunionen som stod bakom ubåtskränkningarna. För det första är det en litet underlig inställning till öppenheten i den säkerhetspolitiska debatten. Jag tycker att man skall säga vad man vill om ubåtskränkningar utan att kastas i fängelse. För det andra är det intressant att man för att kunna kastas i fängelse enligt den Gahrtonska rekommendationen, om det nu var en sådan, förutsätts skola ha avslöjat en hemlighållen sanning. Om Per Gahrton vill kasta marinchefen i fängelse för att han talat om Sovjet är det logik i detta endast om även Per Gahrton anser att det är Sovjet som ligger bakom kränkningarna. Jag väntar på vår lilla gröna ayatollahs svar.

Herr talman! Jag håller med Carl Bildt om att man litet grand känner sig som en bråkstake när man efter Sten Anderssons fridsbudskap går upp i talarstolen för att få svar på ett par frågor. Jag tar emellertid risken, eftersom det ju måste bli en dialog om svensk utrikespolitik och de frågeställningar som vi står inför. Jag håller med om att tyst diplomati har sin plats. Och jag har inte ett ögonblick ifrågasatt att Sten Andersson och hans medhjälpare bör ägna sig åt det, och jag är tacksam när den tysta diplomatin ger resultat. Jag gjorde en liten anmärkning om när den tysta diplomatin går över till de stora gesterna. Och jag undrade om de skulle användas även i våra relationer till Israel och inte bara vid mötet med PLO:s representanter. Den allvarliga frågeställningen därvidlag är självfallet att det för balansens och framgångens skull nu behövs ett möte, såvitt jag förstår, på hög politisk nivå mellan den svenska regeringen och den israeliska. Jag upprepar därför min fråga: När kan något sådant bli aktuellt? Den andra fråga som jag vill återkomma till är hur den fortsatta diskussionen mellan partierna om Sveriges relationer till EG skall gå till. Jag tänker då i första hand inte på formspråket — jag tror att vi kan hitta former att träffas och överlägga — utan på vilket underlag som vi kan föra den diskussionen utifrån. Det viktigaste av alla underlag är det som ger oss hjälp att penetrera gränsdragningen mellan vår säkerhetspolitik och det ekonomiska och kulturella samarbete som vi vill ha med EG-staterna. I propositionen förra året hänvisades det till den analys som hade genomförts under 1960-talet och som ledde fram till ställningstagandet i början av 1970-talet. Det är ett understatement att säga att det sedan dess har hänt en del. Det finns många skäl att noggrant analysera vilka förändringar och vilka preciseringar som behövs av den svenska neutralitetspolitiken för att ge oss själva vägledning när vi skall föra alla olika diskussioner med EG i framtiden. Vi behöver kort sagt djupdyka i denna fråga. Jag skall gärna erkänna att jag rids av ett hjärnspöke då och då, om man nu kan ridas av sådana, nämligen att den socialdemokratiska regeringen en dag bara kliver fram och säger: ”Så här är det; nu är vi klara med vårt beslut” och att vi först i historieböckerna några år senare får läsa vilket underlag man hade för beslutet.

Herr talman! Jag vill något uppmärksamma vad Gudrun Schyman sade. Hon tog upp två saker i polemik med mig som kräver ett bemötande. Hon undrar hur vi kan komma till slutsatsen att Filippinerna borde bli ett programland. Det är en sak som vi får återkomma till i biståndsdebatten, men jag vill redan nu säga att anledningen är så enkel som att man i Filippinerna har tagit steg i demokratiserande riktning. Detta land har kastat en diktator ur sadeln och har numera en president som är vald i demokratiska val. Vpk har inga invändningar mot bistånd till stater som alltjämt styrs av marxist-leninister och som förtrycker sitt folk. Filippinerna har en regering som anstränger sig för att utveckla sitt land i demokratisk riktning. Vi försvarar inte ett ögonblick avsteg från mänskliga frioch rättigheter. Men i Filippinerna har man alltjämt demokratiska ambitioner, och landet bör få hjälp, stöd och uppmuntran också från Sverige. De steg som tagits i Filippinerna kan aldrig komma i fråga i länder som styrs av kommunister. Herr talman! Gudrun Schyman beklagar också att vi inte sålt vapen österut. Tycker hon kanske att vi för balansens skull skulle ha sålt vapen som kunde ha använts i Ungern eller i Tjeckoslovakien, som kunde ha vänts mot Solidaritet eller som hade använts för att upprätthålla ockupationen av Afghanistan? Är det den sortens vapenexport vi skall ägna oss åt, Gudrun Schyman?

Herr talman! Det finns alltid en frestelse att använda polemiska grepp. Men uppriktigt sagt förstår jag inte vad miljöpartiets representant här i debatten syftade till med sitt tal om Olof Palme. Det döljer nämligen bara sakfrågorna. Jag känner mig illa berörd av den sortens debatt. Just i det fallet känns det särskilt angeläget att skilja mellan sak och person. Därför förstår jag Sten Anderssons inlägg, som var ganska temperamentsfullt. Det är riktigt att Sten Andersson lyckats med att skapa förtroende när det gäller samarbetsformerna för utrikespolitiken. Det har inte alltid varit så. Det betyder rimligen att det är fler parter än Sten Andersson som har del i detta resultat. Från centerns sida har vi alltid markerat hur viktigt det är, när det nationella intresset står på spel i förhandlingar med parter och andra länder, att vi partier försöker finna en gemensam nämnare. Detta har präglat vårt synsätt och vårt arbete här i riksdagen i EG-frågan och förhandlingarna med Sovjetunionen om delningen av Östersjön samt i flera andra frågor. Det innebär naturligtvis inte att man skall lägga åsiktsskillnaderna åt sidan och inte kunna ventilera dem öppet. Jag tror också att EG-frågan, för att ta det mest tydliga exemplet, tål att vi har en debatt. Det får inte vara så att debatten plötsligt ebbar ut och andra än vi i de politiska partierna för debatten. Till sist är det här i riksdagen och i regeringen som svensk säkerhetspolitik och relationerna till andra stater och grupper av stater bestäms. Där får det aldrig finnas något tvivel. Det är bra att regeringen modifierar den kooperativa modellen, som Bildt kallade den. Jag tror att det är viktigt att vi har löpande kontakter med regeringskansliet om arbetet på detta område. Det betyder att det behövs en betydligt högre intensitet i arbetet än vad som präglade EFTA-delegationens arbete. Det är svårt för oss vanliga dödliga parlamentariker att hinna ägna oss åt det. Man måste ha någon kanal, någon att gå till och söka få fram det material som behövs för att vi skall kunna följa det pågående skeendet. Jag vill på den punkten bara understryka det krav som vi framfört i våra partimotioner gång efter annan. Det behövs egentligen en särskild parlamentarisk delegation, som har full insyn i och möjligheter att följa handläggningen av integrationsfrågorna och som naturligtvis är beredd att också träffas ganska frekvent, betydligt oftare än EFTA-delegationen gjort. När jag tidigare kommenterade regeringens deklaration helt kort sade jag att jag tycker att det finns ett område där det saknas en del svar. Regeringen markerar miljöarbetet och dess internationella betydelse, men längre än så går man inte. Ändå har vi i dag en situation som vi inte haft på väldigt länge. Det är allt fler i internationella samfund som inser att vi måste göra miljöpolitiken till en stor internationell fråga. Det är den inte i dag instrumentellt, med tanke på de medel som står till förfogande — därav vårt förslag om en miljöfond. Centern har i allra högsta grad varit pådrivande för att sätta koldioxidtaket, som nämndes tidigare i debatten. Naturligtvis blir det verkningslöst om utsläppskällorna flyttar med hänsyn till gällande miljöregler, miljöavgifter och andra ekonomiska styrmedel. Vill vi åstadkomma något bestående och undvika gränsöverskridande såväl luftföroreningar som utsläppsetableringar krävs internationellt samarbete. På hemmaplan krävs att vi inser att lagerresursen för energiproduktionen leder till ökande klimatproblem och eviga avfallsproblem. Oavsett våra meningsmotsättningar om kärnkraften borde alla, och jag vill understryka alla, även energiverket, Vattenfall och Werthén, arbeta för förnybara energikällor, för hushållning och effektivisering av energianvändningen. Det är på detta område, inkl. miljöteknik för rening, som Sverige har en stor roll att spela internationellt därför att vi i många avseenden ligger före andra länder. Vi har faktiskt en hel del att bidra med. Vad vill regeringen bidra med?

Herr talman! Det var inte många som tog upp min framkastade tanke om att vi skulle vara litet kreativa och skapa nya svenska begrepp. Jag vet inte om ni blev så förskräckta av mitt tal om att utdela pussar att ni av den anledningen blev alldeles stumma. I alla fall kan jag konstatera att Sten Andersson inte besvarade en enda av mina frågor, så för säkerhets skull upprepar jag dem. Tycker Sten Andersson att vapenexporten och det vapenteknologiska samarbetet med USA och NATO-länderna är förenligt med svensk neutralitetspolitik? Vad anser utrikesministern om EG:s grunder? Är det inte den ekonomiska och handelspolitiska politiken? Jag frågade också om förhållandena i Peru. Här fick jag inte heller något svar, men jag hoppas faktiskt att få det. Det är litet märkligt. Vi har från vpk:s sida ställt en enkel fråga, som hade kunnat besvaras i torsdags, när utrikesministern var här och besvarade andra frågor. Vi hade kunnat få veta hur förhållandena är och vad regeringen tänker göra. Men vi fick inget svar. Däremot fick vi ett svar från utrikeskansliet, eller vad det heter, nämligen att det inte gick att få fram underlag för ett svar på en enkel fråga, utan ni skulle återkomma den 16 mars. Det är mycket märkligt, måste jag säga. Sedan skulle jag vilja säga till Ingemar Eliasson, som är den ende som har tagit upp något av vad jag yttrat, att visst vilar Filippinernas regim i dag på ett brett folkligt stöd. Eller rättare sagt: När Corazön Aquino kom till makten var det med hjälp av ett brett folkligt stöd, och det fanns stora förhoppningar om att det skulle bli en utveckling i demokratisk riktning. Men så har inte skett. Vi vet i dag att det begås stora brott mot de mänskliga rättigheterna. Det gäller framför allt kyrkliga organisationer, människorättsorganisationer, fackföreningar, kvinnoorganisationer och bondeorganisationer. En grupp som har varit speciellt utsatt för mord och trakasserier under den senaste tiden är advokaterna, som försvarar fall som gäller just kränkning av mänskliga rättigheter. Åtta advokater har mördats av militär sedan Corazön Aquino kom till makten. Då tycker inte jag att man får ha så bråttom. Det är det som jag vill säga. Jag anser att folkpartiet borde lugna ned sig. Sedan skulle jag vilja säga några ord till Carl Bildt, som inte alls har berört vad jag tog upp. Jag tycker att Carl Bildt har en mycket snäv syn när han diskuterar frihet. Han talar om frihet som vi skall få när vi inträder i EG. Om det vore så, herr talman, att Carl Bildt kunde befria sig från den ingrodda och destruktiva antikommunism som präglar hans tänkande, skulle han kanske kunna lyfta blicken ifrån det trånga EG-perspektivet. Då skulle han få se på en annan verklighet. Då skulle han se 40 000 barn som dagligen svälter ihjäl i världen, att ett barn dör varje minut i Latinamerika och att hundratals miljoner människor lever i ofattbar fattigdom och misär. Han skulle se miljontals människor som är hemlösa, inte minst i USA. Han skulle se 20 miljoner människor som är arbetslösa inom EG:s område i Europa och han skulle se att klassklyftorna ökar både i Sverige och i det övriga Europa. Vidare skulle han se att jämlikhet och rättvis fördelning för många har blivit en ouppnåelig dröm och att klyftorna mellan de rika och de fattiga länderna i världen faktiskt är ett av de största hoten mot freden. Att bortse från allt detta, Carl Bildt, är faktiskt att motarbeta den utveckling som vi måste gå till mötes. Det är också att inte se den verkliga sidan av kapitalismen som ekonomiskt system. Det är att förvanska verkligheten och att utnyttja politiken på ett demagogiskt sätt. Jag anser inte att detta är särskilt lämpligt utan tycker att det, när vi ser hur världen ser ut i dag, finns anledning att faktiskt ha litet mer vidgade vyer. Jag välkomnar Carl Bildts tal om en världskonferens om klimatfrågorna. Det skulle vara mycket bra, eftersom det är absolut nödvändigt. Dessutom skulle det kanske innebära att vi finge ett slut på det eviga tjatet från den svenska industrins sida, att om vi inför miljöavgifter, miljöskatter och skärper kraven på utsläpp, ja då flyttar industrin minsann utomlands, då tänker industrin inte investera i det här landet längre. Eftersom Carl Bildt också har förstått att utsläppen inte längre stannar — inte någonsin har stannat — vid nationsgränserna kommer naturligtvis de här kraven också att ställas på alla andra håll i världen. Då har vi fått det där argumentet ur världen, och det tycker jag vore väldigt skönt.

Herr talman! Nog är det rörande — en moderat partiledare som måste anklaga en socialdemokratisk utrikesminister för att han saboterar debatten, därför att det inte återstår några väsentliga konfliktämnen dem emellan att debattera. Nog är det rörande. Men det är alldeles utmärkt, för det illustrerar än en gång, liksom Sten Anderssons utbrott mot mig, var de politiska huvudmotsättningarna finns såväl här i Sverige som i världen i övrigt, nämligen mellan det samlade gråa blocket av gamla och förlegade partier och ideologier och det nya, framväxande gröna tänkandet. Sten Andersson var sur, därför att jag inte har varit på någon av hans mottagningar eller överläggningar. Jag skulle gärna ha varit närvarande, men att jag inte var det berodde kanske på att jag var i Bryssel, Innsbruck, Krakow eller någon annanstans, där jag och andra gröna träffas för att tillsammans organisera det alleuropeiska motståndet mot den västeuropeiska nya militärmakt som Sten Anderssons parti dess värre medverkar till att bygga. Detta är djupt beklagligt. Oförskämt, oklokt, okunnigt, sade Sten Andersson. Det var inte nog med invektiv med anledning av mitt inlägg. Men exemplen — sakargumenten — på vad som var så oförskämt, oklokt och okunnigt var fanns de? Ett konkret inslag i mitt anförande berörde utrikesministern, och där fick jag rätt —i varje fall delvis. Det gällde hemlighetsmakeriet kring EG-utredningarna. Jag tar detta ad notam och hoppas att det verkligen är seriöst menat och att det leder till efterrättelse och att vi snart får tillgång till allt material av intresse när det gäller EG-förberedelserna. Sedan skulle jag vara isolerad inom partiet. Vi är inte ett militärt organiserat. parti. Det är riktigt, och det bör man kanske upplysa en del partier om. Men jag tror att Sten Andersson bedrar sig, om han tror att han skall kunna klara den här debatten på det där sättet. Vi utser inför varje debatt våra företrädare. För övrigt kan jag avslöja att jag i arbetsbesparande syfte delvis läst innantill, kanske mer än 50 20 av texten, ur gröna partimotioner. Så det där tricket gjordes väl i s.k. hastigt mod. Tyvärr svarade alltså inte Sten Andersson på någon av de konkreta frågorna om t.ex. vapenexport. Sedan till Carl Bildt. Man sade en del ofördelaktiga saker om Carl Bildts företrädares fattningsgåvor. Jag skall inte repetera någonting här, men om Carl Bildt fick för sig att jag skulle ha tvekat om Khomeinis karaktär har han lyssnat dåligt. Att Khomeini är ociviliserad, därom råder inget tvivel. Frågan är vad som är den i genuin mening civiliserade värld som Carl Bildt anser sig tillhöra och tycker att det är så trevligt att vara en del av — om det är Karl XII:s värld och de andra diktatorernas och grabbarnas från Europa värld. Är det detta som är den i genuin mening civiliserade världen? Sedan fick han för sig att jag vill kasta marinchefen i fängelse. Jag tror att det säger rätt mycket om Carl Bildts tänkande om hur de som säger obehagliga sanningar bör behandlas. Vad jag sade var ju bara en påminnelse om att den rådande politiska makten i landet för 16 år sedan, såvitt jag vet med höga applåder, kastade två obehagliga sanningssägande författare och skribenter i fängelse, därför att de talade om det som man visste i alla länder: att det fanns ett CIA, att det fanns ett KGB —- t.o.m. ryssarna visste det. Här visste vi inte att IB existerade. Men det talade de om och det åkte de i fängelse för. Detta påminde jag om. Sedan sade jag att man borde göra något åt marinchefen — men naturligtvis skulle man inte kasta honom i fängelse. Det var fel att kasta dessa människor i fängelse enligt min mening. Men det var tydligen rätt enligt Carl Bildts uppfattning. Därför skall också marinchefen — om han nu talar sanning och om Carl Bildt förstås rätt — skaka galler. Nej, det handlar om en regering som märker att det systematiskt talas med kluven tunga i en central säkerhetspolitisk fråga. Varje gång som regeringen säger att vi inte kan peka ut någon nation som kränker våra gränser, kommer det samtidigt andra rapporter som inte bara påstår motsatsen utan som också påstår att regeringen egentligen påstår det motsatta. Det är ju det som är det allvarliga. Man påstår att det finns hemliga rapporter enligt vilka ÖB egentligen har sagt att det är fråga om Sovjetunionen och att regeringen egentligen står bakom dessa uppgifter. Det måste väl ändå kräva en ganska kraftig motåtgärd från regeringens sida. Men för Guds skull, kasta inga människor i fängelse! Släpp i stället ut kurderna, för vilka gäller husarrest sedan åtta nio år tillbaka!

Herr talman! Beträffande regeringens handläggning av relationerna till Iran — Rushdie-affären eller vad den skall kallas — har jag icke riktat någon invändning mot denna. Vi hade en diskussion i utrikesnämnden där vi vägde olika möjligheter mot varandra, och jag företrädde där den åsikten att det hade varit en mindre klok åtgärd att göra det vi nu har gjort som en isolerad svensk åtgärd. Det tyckte jag då, och det tycker jag i dag. Samtidigt är det så, att i frågor som denna har samverkan med nationer som i grundläggande frioch rättighetsfrågor står oss nära ett egenvärde. Här handlar det om att sända den starkast tänkbara signal till Iran om att det som de har gjort är någonting som fundamentalt ställer dem vid sidan om alla regler för internationell samverkan. Då är det viktigt med samverkan, för Sveriges signal ensam betyder inte speciellt mycket. Sveriges signal tillsammans med andra betyder en del. Skulle Sverige sända en annan signal än vad de ideologiskt under frihetens baner kämpande andra staterna gjorde, skulle det skapa tvivelsmål om Sveriges inställning. Därför tycker jag att det i slutändan blev riktigt bra. Det har utrikesministern alls ingen anledning att skämmas för — tvärtom. Jag vill bara kort säga något om ordvalen — jag är medveten om att det blir en retrospektiv debatt.

Därför tycker jag att det är bra att vi numera har ett språkbruk som kan och skall vara starkt men som kanske inte skall slå över i de övertoner som de tidigare ibland gjorde. Jag vill be Gudrun Schyman om ursäkt för att jag inte hade möjlighet att ta upp vad hon sade tidigare. Jag vet inte om hon skall utsträcka den där tävlingen så att det blir möjligt att lämna bidrag även utanför kammaren — det är möjligt att det förändrar tävlingsdeltagarnas intresse. Det jag säger om EG är i grunden bara detta: Nationalstaten är för liten. Vi måste söka samverkan med andra nationer för att lösa gemensamma problem. Vi kan diskutera det som är EG-samverkan i dag; det är intressant, men det är inte det avgörande. EG är en ram för samverkan mellan fria nationer, mellan alla de politiska krafterna i detta Västeuropa. Det är faktiskt så att inte minst kommunisterna inom EG tillhör dem som är de mest EG-positiva. Det italienska stora västeuropeiska kommunistpartiet är ett av de ledande i EG och Europaentusiasm. Jag tror att vpk begår ett misstag historiskt om man isolerar sig från denna politiska process i det fria Västeuropa. I fråga om att jag skulle frigöra mig från antikommunismen mot bakgrund av fattigdomen i tredje världen och allt detta, vill jag säga: Kommunismen har aldrig bekämpat någon fattigdom. Kommunismen har där den har införts medfört fattigdom och förtryck. Jag tror inte att vi löser alla problem i världen bara genom att avskaffa kommunismen. Det är en nödvändig förutsättning att bli kvitt denna kommunistiska ideologi, som har betytt så mycket elände. Det är inte tillräckligt för att vi skall lösa alla problem, men det är nödvändigt. Från den uppfattningen kommer jag icke att vika. Så till Per Gahrton, som man egentligen inte skulle behöva ägna så många ord. Det han hade att prestera i sitt senaste inlägg var föga mer än snubblande reträtter från sina oklarheter och dunkelheter i det inledande anförandet. När jag säger att den civiliserade världen måste reagera mot Khomeini, kommer Per Gahrton med snubblande ursäkter om Hitler, Karl XII, Napoleon och vem det nu var. Och varför säger han det, om inte för att sudda ut den civiliserade världens fördömande av det som har skett? Han måste ju veta vad han säger, och han säger någonting för att förmedla ett budskap. Det gjorde han — och vi uppfattade det, och vi talade om att vi inte delar det budskapet. jz Det är likadant med marinchefen. Nu skall han inte kastas i fängelse — jag tror inte heller att han uppfattade hotet från Per Gahrton så allvarligt i och för sig — men någon typ av åtgärd skall tydligen vidtas mot personer som fritt säger vad de tycker och tänker. Jag har också sagt åtskilligt i denna fråga— jag tror att det är bra med en öppen och levande debatt. Och när Per Gahrton far omkring och kallar personer som deltar i en diskussion om en av de allra viktigaste säkerhetspolitiska utmaningarna för glappkäftar och säger att regeringen skall vidta den ena eller den andra åtgärden — dock nu inte längre fängelse — är han i denna nationella debatt ute i den utmark i vilken han i dagens riksdagsdebatt så tydligt har placerat sig.

Fru talman! Jag är inte riktigt till freds med utrikesministerns kommentarer till mina propåer om material för den fortsatta debatten om EG. Jag sade i mitt inledningsanförande att den enighet som här finns är förpliktande för regeringen på två sätt. Dels måste de beslut som riksdagen har fattat vara de riktlinjer som regeringen baserar sitt agerande på. Utöver de exempel som Carl Bildt tidigare har tagit kan jag komplettera med att riksdagens betänkande enligt uppgift inte ens finns tillgängligt på ambassaderna i EG-huvudstäderna. Dels måste vi framför allt, om enigheten skall bestå och rent av fördjupas, ha tillgång till ett gemensamt beslutsunderlag i analysen av förhållandet mellan neutralitet och ekonomiska och kulturella intressen. Jag skulle uppskatta om utrikesministern vid detta eller vid annat tillfälle ville återkomma till den frågan. Jag är däremot till freds med den indignation som utrikesministern nu lägger i dagen när det gäller fördömandet av Iran och dess jakt på Salman Rushdie. Jag tror inte heller, som utrikesministern, att ambassadörer skall ryckas hem och skickas tillbaka i takt med att de politiska konjunkturerna förändras. De kan självfallet oftast göra större nytta på platsen genom att förse Sverige med den information som behövs. Jag uppfattar det inte heller som om någon krävde detta i den överläggning som försiggick dagen innan. Det var inte heller några tankar som ventilerades från regeringens sida. Men som utvecklingen sedan blev hade det varit en underreaktion jämfört med andra stater i västvärlden att inte göra det regeringen nu har gjort. Framför allt är det den indignation, den hetta och det ordval som utrikesministern nu använder i fördömandet som jag har efterlyst. När det nu kommer förklarar jag mig nöjd på den punkten. Fru talman! Det blir mycket pussande i den här debatten. Gudrun Schyman är för sin del litet misslynt, för hon tror att vi flyr därför att hon vill pussas. Jag tror att det möjligen kan finnas litet andra skäl till att det inte blir så mycket debatt med henne. På en punkt skall jag återkomma. Det gäller vårt förhållande till Filippinerna. Först stod Corazon Aquino på demokratins och de mänskliga rättigheternas sida, säger Gudrun Schyman. Men vpk röstade emot då också. De röstade också då emot tanken på att Filippinerna skulle bli biståndsland. Nu har hon en del bekymmer, framför allt därför att gamla Marcosanhängare och den kommunistiska gerillan desavouerar hennes försök att demokratisera landet. Om det finns någon genomgående försyndelse hos gamla demokratiska stater är det att inte i tid ha stöttat och hjälpt spirande demokratier. Nu tycker Gudrun Schyman att folkpartiet är för tidigt ute, vi skall avvakta. Det lilla vi kan göra för att stötta de demokratiseringsansträngningar som pågår i Filippinerna skall vi utföra från svensk sida. Det är vår inställning. Att vpk vill reservera svenskt bistånd för kommunistiska regimer överraskar ingen. Fru talman! Jag kan till slut i all vänskaplighet inte underlåta att göra en liten anmärkning till Olof Johanssons huvudanförande. Han sade nämligen att svensk utrikespolitik har sina folkliga rötter i 1800-talets början. Jag undrar det jag. I början av 1800-talet gällde något som kallas för 1812 års politik. Den gick ut på att man väl skulle söka avspänning med Ryssland och avvisa planerna på att återerövra Finland, men i stället skulle man med ryssarnas hjälp erövra Norge. Det var väl inte det Olof Johansson hade tänkt sig.

Fru talman! Ingemar Eliasson kan man inte pussa för att visa att vi är vänner ändå, efter denna historiska utvikning. Det jag syftade på var faktiskt den därefter framgångsrika fredspolitik som vårt land har kunnat bedriva — efter hand med tilltagande intensitet, skulle man kunna tillägga, mot bakgrund av det Ingemar Eliasson beskrev. När det gäller debatten om den iranska regimen och vad som bör göras och har gjorts har jag inte heller riktat några kritiska anmärkningar mot Sten Andersson. Han är skicklig nog att här redan ha intecknat hur han skall göra framöver. Jag sade i ett uttalande dagen innan regeringen gjorde sin markering att vi förutsatte att den svenska regeringen skulle vidta de åtgärder som krävs för att markera kraftfullt avståndstagande och fördömande av de iranska hoten att döda Salman Rushdie. Det innehåller naturligtvis också möjligheten till en begränsning av den diplomatiska representationen i Iran. Men det är angeläget, det vill jag understryka särskilt, att alla åtgärder som vidtas får en så stark internationell uppslutning som möjligt. Det är naturligtvis på den vägen som man möjligen, jag säger möjligen, kan uppnå resultat. Det har varit så stilla och försiktigt, bortsett från något enstaka undantag, i den här debatten. Jag vill särskilt understryka betydelsen av det som regeringsförklaringen innehåller beträffande Centralamerika, som befinner sig i en verkligt känslig situation och har så gjort under lång tid. Men i dag kanske det finns möjligheter, förutsatt att stormakten USA agerar på ett ansvarsfullt sätt, att få i gång ett mer konkret fredsarbete i Centralamerika. Jag vill starkt instämma i det som står i regeringsförklaringen i det avsnitt som rör den svenska beredvilligheten att också där göra en insats. Jag är mindre imponerad av formuleringar som gäller det som ligger i vårt närområde, det som benämns det nordiska området. Jag utgår från att Pär Granstedt kommer att ta upp det senare. Där står t.ex. om den kärnvapenfria zonen att arbetet måste få ta sin tid. Det måste allt arbete få ta. Men det är också viktigt, och det är den enda markeringen jag vill göra, att det finns en drivkraft och inte enbart ett mål. Det är faktiskt ganska mycket i vår närhet som i dag i ökad utsträckning talar för att arbetet drivs på för en kärnvapenfri zon. Utvecklingen har inte gått i den andra riktningen, utan i den riktningen att vi kan hoppas att det finns möjligheter för framtiden när det gäller kärnvapennedrustning. Beträffande EG har det inte blivit någon riktig debatt. Det är möjligt att den skall anstå till den handelspolitiska debatten. Men Sten Andersson har inte kommenterat det jag sade om statsministerns kritik av oss. Jag vill fästa uppmärksamheten på att vi faktiskt ville vidga debatten, så att den inte så ensidigt låste sig bara till EG och våra relationer till EG, det alleuropeiska perspektivet, som jag nämnde. Det handlar om att stärka EFTA och att även EFTA i ett vidare perspektiv kan vara ett instrument i förhållande till andra delar av vår värld. Jag såg glädjande nog att industriminister Nordberg hade uttalat sig i samma riktning. Han säger i en intervju att det är viktigt att markera betydelsen av USA-marknaden liksom av marknaderna i Asien och inte minst i Japan och öststaterna. Det är nästan ordagrant som vore det hämtat ur vår partimotion. Därtill är det naturligtvis viktigt att i debatten också granska argumenten för och emot olika typer av anslutningsformer till EG. Självklart är den debatten viktig. Det som jag har haft svårt att förstå genom åren är hur renodlade frihandlare har kunnat vara så förtjusta i EG, som ju är en tullunion, vilken alltså har en mur utåt och främjar inåt. Avsikten med muren utåt är att diskriminera omvärlden. Det är därför vi har förhandlingar. Det är därför vi vill undvika att bli diskriminerade, vilket vi också sade i 1988 års riksdagsbeslut. Dessutom talar inte någon av EG-fixeringens vänner riktigt tydligt om att EG är en förfärligt centralistisk apparat. Lägg märke till Delors uttalanden! Så fort han ensam säger något som president i kommissionen skall alla uttolka vad han har sagt. Där talas det inte om någon folklig förankring. Om detta har man lätt att instämma med parlamentarikerna från Europaparlamentet och deras liv i glashuset i Strasbourg.

Fru talman! Jag vill först säga till Sten Andersson att jag fortfarande är besviken. Han talar inte med mig-— jag vet inte varför. Han säger samtidigt att det är nödvändigt med en öppen dialog men att han helst talar med dem som har en annan åsikt än han själv. Jag får väl tolka detta så att han instämmer i allt det som jag har sagt hittills. Det är faktiskt inte så dumt resultat av den här debatten. Jag får tacka för det, och jag får hoppas att alla andra har uppfattat de positiva beskeden. Till Carl Bildt skulle jag vilja säga att det kanske inte är en dum idé att utsträcka den där pusstävlingen utanför kammaren. Det är möjligt att det går litet lättare då. Jag är öppen för alla initiativ. När Carl Bildt säger att en förutsättning för en positiv utveckling i världen är ett avskaffande av kommunismen, tycker jag att Carl Bildt visar en mycket inskränkt och odemokratisk inställning. Han bortser helt från det kapitalistiska systemets avigsidor, som jag redogjorde för på ett konkret sätt och som jag inte tror att Carl Bildt kan säga emot. Jag menar att man skall ha ett kritiskt förhållningssätt till världen och till regimerna överallt. Vi har inte något facit på vad som är rätt och riktigt. Vi står i dag, Carl Bildt, inför en situation med stora ödesfrågor, med globala problem, som vi faktiskt måste hjälpas åt att lösa. Om vi skall kunna göra det krävs det respekt för varandras olika åsikter och tankar, för nationellt oberoende, respekt för att vi kan ha olika syn på hur politiken skall utvecklas och under vilka ekonomiska system. Den respekten tycker jag att Carl Bildt borde värna om, han som så ofta talar om frihet. Carl Bildt säger att nationens gränser är för snäva, att de nationella gränserna är för trånga. Då måste man fråga sig: För vem, Carl Bildt? Jo, för det transnationella kapitalet. Det är där drivkraften ligger i dag, och det motsätter vi oss. Vi motsätter oss att det är det som skall vara drivkraften i att spränga gränser. Jämlikhet, solidaritet och en fredlig utveckling i samarbete är vad vi vill ha. Sedan skulle jag vilja säga någonting till Ingemar Eliasson om Filippinerna. Vi har tydligen helt olika uppfattning om hur situationen ser ut där. Vi i vpk menar att allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna pågår där i dag. Folkpartiet kräver i en motion att landet med hänvisning till en demokratisk utveckling skall bli ett biståndsland. Vi säger att den svenska regeringen måste agera men på ett helt annat sätt. Vi säger att Sverige skall ta upp frågan i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och kräva att en FN-rapportör skall utses i Filippinerna just för att bevaka kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Det är litet olika sätt att se på samma verklighet. Jag tror inte att jag hade mer att säga. Tack!
Fru talman! Carl Bildt påstår att någon sorts ”vi” skulle ha uppfattat att jag i min inledning skulle ha utpekat Khomeini som civiliserad och krävt marinchefens fängslande. Jag tror att det är ett missbruk av pluralis majestätis. Jag betvivlar att någon annan har kunnat uppfatta någonting så felaktigt, och jag hyser fullt förtroende för att stenograferna har nedtecknat vad jag ursprungligen sade. Det här har en viss likhet med moderaternas påstående i valrörelsen, att vi skulle vilja förbjuda tågluffande för att vi är kritiska mot EG. Det är också ett sätt att helt vända upp och ned på begreppen och förvränga motståndarens ståndpunkt för att ha någonting att slå på. Fru talman! Sten Andersson deltog i en demonstration för ett och ett halvt år sedan om Afghanistan. Jag tycker det är utmärkt. Jag sade i mitt anförande att det var mycket länge sedan. Jag instämmer i att ett och ett halvt år knappast är mycket länge sedan — det är inte så hemskt länge sedan, skulle jag vilja säga, och det är utmärkt.

Möjligen gör Sten Andersson det felet att han av det faktum att jag i debatten här ibland, delvis på direktiv av talmannen, använder ett högt tonläge drar slutsatsen att miljöpartiet skulle ha den utrikespolitiska uppfattningen att utrikespolitik generellt bör drivas med högt tonläge och att demonstrationer därför skulle vara det viktigaste inslaget i utrikespolitik. Det är en allvarlig feltolkning av grön utrikespolitik. För oss är det handlingarna som är viktigast. Vi är därför fullt beredda att medverka i tyst diplomati, om den är effektiv. Vi har gjort det från första informationsögonblicket när det gäller Palestinakonflikten. Om det t.ex. när det gäller östra Timor nu pågår en tyst diplomati från svensk sida för att lösa den konflikten på ett rimligt och för östtimorianerna acceptabelt sätt och att det är bakgrunden till ett lågt tonläge, reservdelsförsäljningar osv. till Indonesien, så informera oss! Gör det! Jag lovar att vi i vårt offentliga agerande skall uppträda på ett fullständigt ansvarsfullt sätt för att i så fall inte störa pågående tyst diplomati. Det är mycket viktigare med de konkreta resultaten. Om det på samma sätt pågår tyst diplomati med Frangois Mitterrand för att han skall sluta att med sina kärnvapenprov spränga sönder atoller i Stilla havet, så informera oss! Jag skall omedelbart i utrikesutskottet stödja det sannolikt kommande avslagsyrkandet på en rad motioner från socialdemokratisk sida, om vi bara är informerade om att här pågår en tyst diplomati, som kanske får till resultat att Stillahavsöarnas befolkning får behålla sina öar och slipper att få dem radioaktivt nedsmutsade. Gör inte misstaget att tro att jag är någon sorts megafonpolitiker! Det här är en talarstol. Här skall ibland tonläget vara högt. Det är inte detsamma som att politiken generellt skall föras i demonstrationens former. Till slut några ord om Olof Palme. Jag tycker nog inte att Sten Andersson riktigt lyckades visa att mitt omnämnande här av Olof Palme var ett uttryck för oförskämdhet. Jag har aldrig betvivlat att Sten Andersson kände Olof Palme i oändlighet mycket mer än någon av oss inom miljöpartiet. Men vi har ju inte, som Olof Johansson fick för sig, talat ett ord om Olof Palme som person. Vi har talat om Olof Palmes synliga och bedömbara utrikespolitik. Vi har också lagt in reservationer, men vi har sagt att det i denna utrikespolitik fanns positiva drag som vi sedan har saknat. Men vad är det för ett konstigt land om omnämnandet av en av våra f.d. statsministrar t.o.m. i positiva termer skulle vara tabubelagt! Karl Staaff får liberalerna nämna. Gunnar Hedlund och tidigare partiledares namn får centerpartisterna nämna. Per Albin nämner alla, inte bara socialdemokrater. Det gäller även Tage Erlander. Men man skulle inte få åberopa Olof Palme, som ändå var den i särklass mest kände svenske politikern, antagligen under detta århundrade och kanske för evärderliga tider, som gjorde många saker som vi kritiserat och kommer att fortsätta att kritisera, om det finns någon anledning till det, men som också placerade Sverige som fredsland och solidaritetsland på världskartan. Nog är det något märkligt med den tystnad som gäller hans politik också från hans eget parti.

Fru talman! Det finns en oskriven regel som säger att när debatten mellan regeringen och oppositionspartierna är avslutad och alla viktiga frågor är diskuterade, då skall utrikesutskottets ordförande hålla ett anförande. Jag skall försöka plocka upp några punkter som jag vill komplettera diskussionen med. Utrikesutskottet har i år fått dubbelt så många motioner som något år tidigare. Det finns knappast en fläck på jordklotet som inte omfattas av motionerandet. Vi upptäckte att den enda konflikthärd som inte är med är Nordirland. I övrigt har det motionerats om precis allt, och det krävs av regeringen att Sverige skall engagera sig. Jag tycker att det är bra, fru talman, för det visar på ett aktivt utrikespolitiskt intresse, och det har jag alltid pläderat för att riksdagen skall visa. Men det finns ett problem förknippat med detta.

Det går inte i fortsättningen att med så små resurser kräva utökad verksamhet på alla dessa olika områden. Riksdagen får ta konsekvenserna av de krav man ställer på en aktiv svensk utrikespolitik. Jag hörde någon i dag - jag tror att det var centerpartiets ordförande — som föreslog att man skulle inrätta miljöattachéer vid våra beskickningar. Det kan vara en alldeles utmärkt idé, men det finns inga förutsättningar att göra det inom de utgiftsramar som utrikesdepartementet för närvarande har. Jag vill gärna säga att många av utrikesdepartementets tjänstemän går nästan på knäna, om uttrycket tillåtes, i arbetet. De har så oerhört stora krav på sig och gör ett otroligt bra arbete. Jag vill gärna säga detta, därför att riksdagen kommer att tvingas ta konsekvenserna av kraven på en mera aktiv utrikespolitik som den har markerats i alla årets motioner. Låt mig vidare säga att jag i mitt uppdrag som ordförande i utrikesutskottet ofta får besök av delegationer och enskilda från andra länder. Jag vill särskilt nämna tre besök som just nu är ganska aktuella. För en tid sedan var Irans vice utrikesminister på besök hos mig. Det var ett älskvärt samtal. Han inbjöd en svensk riksdagsdelegation att resa till Iran för att förvissa sig om hur man där verkligen är beredd att slå vakt om de mänskliga rättigheterna. Fru talman! Just nu tycker jag att det är synd om Irans vice utrikesminister. Det andra besöket jag minns var förra veckan. En parlamentsdelegation från Uruguay kom till Sverige för att berätta om den demokratiska utvecklingen i landet och om demokratiseringsprocessen i Latinamerika. Delegationen uttalade också sin oro för mycket som inte är bra och bad om svenskt stöd bl.a. för att lösa skuldkrisen. Skuldkrisen har det inte talats särskilt mycket om hittills i dag, och den får vi diskutera när biståndsdebatten kommer, men det finns anledning att i utrikesdebatten ändå påtala att den är ett av de stora övergripande problemen i världen som måste angripas på bred front. Det tredje besöket var i går, och det har fortsatt i riksdagen i dag. En liten grupp från den västsahariska rörelsen Polisario har kommit hit för att be om stöd för sitt folks rätt att bilda en egen stat, en liten liten folkgrupps rätt till att leva ett liv i värdighet. Det väntar sig också insatser av Sverige och jag är övertygad om att på de vägar det är möjligt kommer svenska folkrörelser, svenska politiska partier och också riksdagen att medverka till att den lilla folkspillran skall få bättre livsvillkor. Det har talats om Filippinerna i dagens debatt. Jag skall inte föregripa det utskottsbetänkande som kommer om biståndet så småningom, men jag skulle ändå vilja säga att i frågan om Filippinerna ligger ett av biståndspolitikens allra besvärligaste problem, nämligen: Skall vi bara ge bistånd till länder där man visar en acceptabel respekt för mänskliga rättigheter? I så fall skulle inte många länder få svenskt bistånd. Vi kan inte kräva ständigt ökade medel till bistånd och sedan ställa krav på att bara de länder vars regimer vi gillar skall ha pengarna. Det går inte. Kom ihåg att oavsett vilken regim som styr i Filippinerna eller på andra ställen, gör det precis lika ont i ett sjukt barn som om barnet bor i Sverige. Ytterst handlar det inte om stöd till regimer, utan det handlar om hjälp till människor som är sjuka eller hungriga. Låt aldrig demokratidiskussionen tona bort bilden av de små barnen med de uppsvällda magarna! Fru talman! Utrikesutskottet kommer att i vår presentera ett betänkande om EG. Jag noterar från dagens debatt att företrädare för de flesta partier har uttalat att man även i år eftersträvar en bred samling kring EG-frågorna. Jag kan försäkra att det kommer att vara ett mål för ordföranden i riksdagens utrikesutskott att nå fram till en likadan enighet som den vi hade förra året. Jag vill i sammanhanget säga att vi är i utrikesutskottet eniga om att informationen till partierna om vad som pågår i förhandlingarna med EG måste förbättras. Det pågår nu en procedur i riksdagen om detta. Riksdagen kommer att få ett enhälligt förslag från utrikesutskottet om att EFTA delegationen skall förstoras, så att alla partier får plats i den. Jag har redan satt i gång en process som skall leda till att konstitutionsutskottet gör de konstitutionella förändringar som är nödvändiga, så att vi kan få en bredare representation i EFTA-delegationen och därmed ge information och möjlighet att delta i diskussionen åt alla partier, så som man har önskat. Fru talman! Jag vill i detta anförande, som var avsett att bli kort, för alla vill äta lunch nu, till slut också säga något om Europarådet. Europarådet firar sin 40-årsdag någon gång i tidiga maj. Rådet har varit ett forum för kampen för mänskliga rättigheter som har varit av yttersta betydelse, men det är också ett forum för ett vidare Europa, för en diskussion om att få kontakter även med de länder som inte har ett statsskick som ger dem möjlighet att vara medlem i Europarådet. Jag vill betona, som flera gjort tidigare i dag, att det vore mycket olyckligt om Europa av oss betraktades som bara det Europa som omfattas av gemensamma marknaden och EFTA-staterna. Det måste vara ett mål att i en framtid — hur långt bort i tiden den ligger vet vi inte — då Berlinmuren har rivits och järnridån är borta, samarbeta på bredast möjliga basis med hela Europa, där det finns så mycket av gemensam kulturell bakgrund och gemensam historia. Europarådet kommer inte bara att fira sitt 40-årsjubileum utan kommer också att få uppleva hur Finland träder in som medlem. Jag har många gånger från denna talarstol uttryckt önskemål om att den enda återstående pluralistiska demokratin i Europa, Finland, skulle komma med i Europarådet. Nu är beslutet fattat, och vi hälsar Finland varmt välkommet som medlem i denna stora europeiska samarbetsgemenskap, för att kunna utnyttja Finlands goda erfarenheter och stora kunskaper på så många olika områden. Fru talman! Det är så mycket annat av intresse i världspolitiken, men jag avstår från detta av framför allt det skälet, att alla de viktiga frågorna återkommer till riksdagen i form av betänkanden från utrikesutskottet. Det motionsrekord som jag nämnde tidigare måste ju avspegla sig i betänkanden från utskottet till kammaren, och då återkommer vi, mina damer och herrar och fru talman, tiil många av de viktiga frågor som denna debatt hittills har handlat om.

Fru talman! Stig Alemyr har alldeles rätt i att när den stora debattrundan är över blir det litet stillsammare här i kammaren. Men det skall väl ändå inte förskräcka oss från att framföra våra inlägg? Fru talman! De mänskliga rättigheterna har redan spelat stor roll i dagens utrikesdebatt. Hotet mot Rushdie, domen mot Havel — intoleransen och hatet ger sig till känna också nu, när så mycket ter sig hoppingivande i de internationella relationerna. I förra veckan framträdde Frankrikes premiärminister Rocard inför FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genåve. Det iögonenfallande med detta framträdande var inte framträdandet i sig, utan det faktum att det var första gången en premiärminister talade inför just denna församling. Det visar både att arbetet för de mänskliga frioch rättigheterna hittills inte tillhört de mest högprioriterade av FN:s arbetsområden av medlemsländerna och — och detta är det hoppingivande — att en omsvängning i attityden kanske nu är på gång. Sverige har detta år som en av 43 nationer tagit säte i MR-kommissionen. Detta borde nu ge oss utomordentliga möjligheter att i praktisk handling ge uttryck för vårt engagemang för de mänskliga rättigheterna. FN-systemets möjligheter att följa upp, bevaka och främja situationen för de mänskliga rättigheterna måste stärkas och förbättras. Att insikten om uppföljningens betydelse ökar också i FN-sammanhang visar arbetet på barnkonventionen. Denna konvention skall kopplas till ett system för uppföljning och bistånd på ett konstruktivt sätt. Den svenska regeringen bör i FN ta upp situationen i Etiopien. Medan många av de regionala krigen tycks gå mot en lösning, fortsätter tragedin på Afrikas Horn. Det är en besvikelse för oss att den svenska regeringen ser så små möjligheter att göra något konstruktivt för Etiopiens och Eritreas befolkning. Den hotande utrotningen av Rumäniens gamla bondekultur, med det mänskliga lidande detta medför, blir något av ett testfall för FN-systemets förmåga att agera och reagera. Sverige bör vara en av de nationer — Frankrike har redan gjort det — som tar upp situationen i Rumänien inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Om detta har vi tidigare varit överens i denna kammare, och jag vill ställa frågan om så också har skett från svensk sida. Kurdernas situation måste få en lösning, vilket kräver ett engagemang från det internationella samfundets sida. Sverige bör verka för att frågan om kurdernas mänskliga rättigheter tas upp till behandling i FN. Sveriges uppgift är inte bara att kritisera och reagera. Lika viktigt är att genom vår utrikespolitik stärka och utveckla respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta kan ske både bilateralt och inom FN-systemets ram. Stödet för mänskliga rättigheter skall vara särskilt tydligt i vår biståndspolitik. Att främja en demokratisk utveckling är ett av de fem målen för vårt biståndssamarbete. En förutsättning för att utöva sina rättigheter är att man känner till reglernas existens. Det bör därför vara en strävan att i alla länder föra in undervisning om mänskliga rättigheter och naturligtvis om det personliga ansvaret för var och en att inte medverka till att utöva förtryck. Information om mänskliga frioch rättigheter måste spridas till alla, särskilt till vissa nyckelgrupper. FN-systemets möjligheter att främja respekten för de mänskliga frioch rättigheterna måste stärkas. Detta kan ske på flera olika sätt. Bl.a. bör systemet för uppföljning och kontroll förbättras. FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna bör kunna utveckla sitt arbete bl.a. genom att sammanträda oftare. FN bör också intensifiera sitt samarbete med de regionala kommissioner för de mänskliga rättigheterna som numera finns på flera håll. Sverige bör i FN-sammanhang verka för att resurserna ökas för Förenta nationernas centrum för mänskliga rättigheter, som för närvarande leds av svensken Jan Mårtensson. Denna del av FN-organisationen bör enligt vår mening få ökade möjligheter att genomföra rådgivningsoch konsultinsatser på fältet. Det måste bl.a. skapas möjligheter för internationell kontroll av förhållanden i fängelser. En sådan kontroll kan t.ex. utövas av FN eller Röda korset. Inom ESK-processens ram har betydande framsteg gjorts beträffande skyddet för de mänskliga rättigheterna. Detta bör i sin tur främja den demokratiseringsprocess i vissa länder i Östeuropa som väcker så livliga förhoppningar i både öst och väst. Samtidigt som det västeuropeiska samarbetet skapar nya möjligheter för framtidens Europa, öppnas också kontakterna österut. I förra veckan var såväl en ungersk som en polsk delegation på plats vid Europaparlamentet, och Sovjets EG-ambassadör anlände samtidigt till Bryssel. Europarådet, som med glädje hälsar sin 22:a medlem, Finland, välkommen i maj, ser nu nya möjligheter att utvidga sina kontakter med de östeuropeiska staterna. I en rapport som kommer att behandlas under våren föreslås en ny form av gäststatus för de östeuropeiska länder som beträtt demokratiseringens väg. Eftersom främjandet av demokrati och respekten för de mänskliga frioch rättigheterna är hörnpelare för Europarådets verksamhet, får dessa inte eftersättas i kontakterna med Östeuropa. I rapporten föreslås således att full respekt för ESK-avtalens bestämmelser om respekt för de mänskliga rättigheterna måste vara ett krav för att kunna uppnå en sådan föreslagen gäststatus. Fru talman! Det sovjetiska uttåget ur Afghanistan är en märklig händelse. För första gången under efterkrigstiden drar sig den sovjetiska imperialismen tillbaka. Jag noterade med tillfredsställelse att utrikesministern i deklarationen sade som det var: att detta är det modigt kämpande och lidande afghanska folkets seger. Man hade önskat att just detta faktum fått något större utrymme i massmedias bevakning av uttåget. Vad vi har fått se är ryska soldater — ja, generaler — med blommor i händerna, omklappade av de sina. Vi har inte fått se de lemlästade afghanerna återvändande till sina förödda hem. Och vi har naturligt nog inte kunnat se de en miljon döda offren för kriget. Världssamfundet måste nu hjälpa det afghanska folket till återuppbyggnad. Om detta, vet jag, råder ingen oenighet här i kammaren.

Fru talman! Under det stora fredsutbrottet förra året var en av världssamfundets stora segrar över våldet den överenskommelse om eldupphör som träffades mellan Iran och Irak. Det var också en i raden av de världskonflikter där svenskar deltagit för att söka en fredlig lösning. Men freden bär inte alltid automatiskt med sig mänskliga rättigheter. Ironiskt nog blev det precis tvärtom i både Iran och Irak, länder som bägge meriterat sig för beteckningen ”dödens regimer”. Iran har valt att använda sin andhämtningspaus till att starta nya vågor av avrättningar av politiskt misshagliga personer. Sedan slutet av juli förra året har Amnesty registrerat över 1 000 namn på politiska fångar som avrättats. Självfallet är de totala siffrorna många gånger högre. Dessa människors brott har bl.a. varit att samla in pengar för politiska fångar, att dela ut flygblad eller delta i demonstrationer. Många har t.o.m. avrättats efter att ha frisläppts från fängelset. Deras anhöriga har förtvivlade letat efter deras kroppar i massgravar och på soptippar. När stridsflygplanen och kanonerna i Irak plötsligt blev friställda valde den irakiska regimen att använda sin lediga dödarkapacitet till att hämnas på sina egna kurdiska medborgare. Kanonmynningarna vändes mot de norra delarna av Irak, och Saddam Hussein iscensatte ett veritabelt folkmord på kurderna. Hundratusentals bönder och fåraherdar, barn och gamla, män och kvinnor släppte allt vad de hade för händerna och flydde i panik mot gränserna till Iran och Turkiet. Jag lyssnade till deras berättelser när jag för litet mer än en vecka sedan besökte flyktinglägren i Turkiet tillsammans med en grupp från riksdagen. Dessa människor berättade om de irakiska flygplanen som kom och hällde ut gasbomber över byarna och markerna. De berättade om hur människor föll till marken och dog, och hur allt djurliv utsläcktes. De berättade om vad som hände de familjer som inte hann över gränsen i tid: tusentals kvinnor och barn lever i fångläger under förfärliga förhållanden. Männens öde vet ingen något om. De förmodas ha blivit avrättade. Den irakiska regimens ”slutliga lösning” på kurdproblemet saknar motstycke i nutidshistorien för sitt barbari och sitt totala förakt för människolivet. Nu lever 37 000 av de irakiska kurderna inhägnade i turkiska läger. De klarar livhanken, får mat och tak eller åtminstone tältduk över huvudet, men umbärandena är svåra. Sjukdomar grasserar i lägren, barnen leker utomhus i 15-gradig kyla utan ytterkläder, i den mån de förmår leka alls. Trötta, frusna, fångna, rädda och utan större hopp för framtiden lever tiotusentals barn sedan ett halvår i de turkiska lägren. Kurder är inte särskilt välkomna. De är inte särskilt välkomna i Turkiet, där man fängslar dem för att de ber att få undervisa sina barn på det egna språket. Man torterar kurder för att de vågar påstå att de är kurder. Inte heller är kurder särskilt välkomna i Iran. De är över huvud taget inte särskilt välkomna i något av sina hemländer. Dess värre mottas de i västvärlden och Sverige som kollektivt misstänkta terrorister och statsministermördare. När vi lämnade flyktinglägret i Mardin stod klungor av tusentals kurder runt oss. En kommitté av Pesh merga-soldater kom fram till oss och sade: Se! Alla dessa människor väntar på ert besked. Vad tänker ni göra för oss? Hur blir vår framtid? Vad tänker ni göra för att låta världen få veta om oss kurder och vårt öde? Sverige har ett stort ansvar och en stark moralisk skyldighet att göra allt vi kan för att bistå de kurdiska flyktingarna. Sverige måste göra allt för att lösa upp de låsta positioner mellan Turkiet och UNHCR som gör att flyktingarna nui ett halvår i onödan tvingats leva under mycket svåra förhållanden. Vi har en skuld att betala tillbaka. Förtryck av mänskliga rättigheter hänger intimt samman med flyktingströmmarna. Det är inte särskilt märkligt att huvuddelen av de flyktingar som kommer till Sverige flyr från olika konflikthärdar i Mellersta Östern. Flyktingpolitiken hänger därför intimt samman med utrikespolitiken. Fördömer utrikesministern ayatollornas skräckvälde i Iran, kan rimligtvis inte invandrarministern skicka tillbaka oskyldiga och skräckslagna barn dit. Det är genom en logisk, konsekvent och framför allt medmänsklig flyktingpolitik som Sverige förverkligar en utrikespolitik där en av hörnstenarna utgörs av ett starkt försvar för mänskliga rättigheter. Fred och respekt för mänskliga rättigheter hänger tyvärr inte alltid samman. Men i Centralamerika har just kopplingen mellan fred och mänskliga rättigheter slagits fast flera gånger, tidigare i Esquipulas 2 överenskommelsen, nu senast i det regionala presidentmöte som nyligen ägde rum i Tesoro Beach. Efter det att fredsprocessen i Centralamerika gjort på stället marsch under en längre tid har nu knutarna till synes lossnat i och med den nya överenskommelsen, som kopplar ihop avväpning och repatriering av contras med utfästelser om tidigarelagda val i Nicaragua och fritt spelrum för den demokratiska oppositionen. Här kan kanske skönjas en något annorlunda inställning hos den nya amerikanska administrationen. USA måste bringas att inse att man har allt att vinna på att skapa vänner i Centralamerika i stället för att hetsa hela nationer att skräckslaget betrakta USA som ett stort militärt hot mot freden och oberoendet. Det finns en hunger efter vänskap med USA i Centralamerika, och den hungern gör USA klokt i att mätta. En annan viktig lärdom att dra av händelserna i Centralamerika är det uttalande som Nicaraguas president Daniel Ortega gjorde om den modell han har för ögonen i sitt samhällsbygge. Snarare än socialismen, menade han i sitt uttalande, har han Skandinavien som förebild. Dess samhällsskick bygger på en kombination av parlamentarisk demokrati, marknadsekonomi och social välfärd — en sann, liberal samhällsmodell. Detta uttalande kontrasterar skarpt mot den politik sandinisterna hittills har eftersträvat, men det bevisar hur oerhört väsentligt det är att Sverige finns närvarande hos länder vilkas demokratiska styre ännu inte funnit sin form. Det bevisar också den viktiga funktion som de demokratiska krafterna inne i Nicaragua har. De behöver allt vårt stöd. Frågan är nu om fredsutbrottet i världen skall följas av ett ”demokratiutbrott”? Det finns hoppfulla tecken i framför allt Latinamerika — Chile, Paraguay och Centralamerika. Demokratiska maktövertaganden står dock tyvärr inte alltid som garanter för att övergreppen mot mänskliga rättigheter upphör. I alltför många länder har den lagliga och demokratiskt sinnade regeringen inte någon möjlighet att kontrollera militären och polisen. I Peru, Uganda och Filippinerna applåderas de ambitiösa och demokratiskt bekännande presidenterna för sin uppriktigt goda vilja, allt medan övergreppen ostraffat blir fler, tortyren mer utbredd och militärens skräckvälde mer utstuderat. Jag vill i sammanhanget kraftigt protestera mot gripandet av den peruanske bondeledaren Hugo Blanco och uppmana president Garcia att snarast verka för att Hugo Blanco släpps fri. Arresteringar av fackliga ledare och människor som använder sig av sin rätt att fritt yttra sig kan aldrig höra hemma i ett land som gör anspråk på att vara en demokrati. Det är en tragedi att betrakta sådana länder som har haft och kanske till viss del fortfarande har utsikter till en fredlig och demokratisk utveckling, men som får tjockare och tjockare kapitel i Amnestys rapporter. Det enda vi kan fråga oss efteråt är: Varför var vi inte där när vi behövdes? Varför var vi inte där när vi kanske fortfarande kunde ha gjort något? Varför kom vi för sent? FN har spelat huvudrollen i världens dokumentära actionfilmer det senaste året. Det är organisationen väl unt efter alla år av förtal, spott och spe. Detta är en frist given av upptiningen mellan öst och väst, en ynnest skänkt av Sovjets och USA:s politiska ledare. Denna frist kan väl utnyttjad och väl genomarbetad användas av FN för att skapa sig en position som håller även i en kallare värld. Sverige har ett utomordentligt stort intresse av att skapa en sådan hållfast och konjunkturokänslig stark ställning för världsorganisationen. Skyddet för mänskliga rättigheter blev redan från FN:s tillkomst en av organisationens huvuduppgifter. Normsystemet är i princip färdigbyggt, men några viktiga saker återstår, nämligen barnkonventionen, ett förbud av dödsstraffet och ett bättre skydd för de flyktingar som flytt undan krig eller andra katastrofer. Nu behövs framför allt att fler länder förmås att ansluta sig till de olika dokument som finns om mänskliga rättigheter, och att dessa dokument också efterlevs. Det är utomordentligt beklagligt att få höra, som jag gjorde för någon vecka sedan i Turkiet, om hur brott förekommit mot tortyrkonventionen strax efter det att den trädde i kraft i Turkiet i början av februari. Dock finns det övervakningsmekanismer för de olika konventionerna. Bl.a. finns en mellanstatlig klagorätt knuten till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Sverige måste verka för att denna klagorätt aktiveras. Dessutom finns stor anledning att verka för en internationell domstol som är knuten till konventionen, i likhet med den domstol som finns för Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Sverige har nu åter för en tid framöver intagit en plats i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Vi bör använda detta tillfälle till att även utanför arbetet i konventionen söka stärka FN:s regelsystem och övervakningsmaskineri för de mänskliga rättigheterna. Om människors rätt till liv är en av de viktigaste arbetsuppgifterna i svensk utrikespolitik, så bör också andra levande organismers rätt till liv finnas med som en väsentlig och för framtiden helt avgörande punkt på dagordningen. Miljöförstöringen, rovdriften på knappa naturresurser och en dramatisk förstörelse av livsmiljön är internationella problem som vi inte har särskilt lång tid på oss att söka lösa. Fattigdom och underutveckling hänger också nära samman med miljöproblemen. Jag har inte i dag ägnat mig åt detta enorma problemkomplex, utan vill bara deklarera att för folkpartiet är detta en central del av utrikesoch biståndspolitiken. Vi skall återkomma i många sammanhang, inte minst i biståndsdebatten senare i vår. Man kan bara hoppas att världen kommer att väckas, inte enbart för sälarnas bedjande ögon utan också för en aktion i syfte att stoppa skövlingen av regnskogar och utbredningen av öknar, hoppas att detta kan komma till stånd trots att öknar och skogar inte har så vackra, bedjande ögon som sälarna.

Fru talman!

Den är en stor nationell tillgång också i hög grad därför att den ger svensk utrikespolitik en trovärdighet och ett inflytande som inte står i proportion till Sveriges storlek som land. Sverige är ett litet och mycket utlandsberoende land. Vår vardag präglas i mycket högre grad än vad vi kanske alltid är medvetna om av vad som händer i vår omvärld. Effekterna kanske inte är omedelbara, men de är långsiktigt betydelsefulla. Utvecklingen runt om i världen är avgörande för om vi skall kunna leva i fred också i framtiden. Det är i hög grad utanför våra gränser som de ekonomiska spelregler skapas som avgör våra möjligheter till materiellt välstånd. Det är i hög grad utanför våra gränser som de miljöbetingelser skapas som också påverkar vår natur och vår miljö. Därför är det oerhört viktigt att svensk politik inte bara är någonting som vi bedriver inom vårt lands gränser, utan att vi också aktivt kan påverka vår omvärld. Här ger vår alliansfria ställning, vår neutralitetspolitik, oss alldeles speciella möjligheter. Den ger en trovärdighet som innebär att man lyssnar på oss, inte som företrädare för något stormaktsblock utan som en självständig aktör på världsarenan. Som jag sade har detta också lett till att Sveriges inflytandemöjligheter är större än vad ett land av dess storlek annars skulle kunna påräkna. Som också Olof Johansson underströk i sitt anförande här nyss är vissa betingelser av avgörande betydelse för att vår neutralitetspolitik skall kunna fungera och få den tilltro som den behöver. Det handlar om att vi har ett någorlunda starkt försvar, så att vi visar att vi kan försvara oss själva och inte räknar med att andra, när det kommer till kritan, skall göra det åt oss. Det handlar om att vi kan bedriva en självständig utrikespolitik, att vi inte uppfattas som förespråkare för andras intressen. Och det handlar om att vi har en någorlunda självständig ekonomi, att vi inte är ensidigt ekonomiskt beroende av andra. Det är alltså viktigt att vi beaktar alla de här tre hänsynen när vi arbetar för att bevara och stärka grunden för vår neutralitetspolitik. Fru talman!

Jag tror att det är viktigt att se att vår neutralitetspolitik står på flera än ett ben och att det är därför som den står stadigt. Den som är beredd att spoliera ett av de här benen hotar hela stabiliteten i vår neutralitetspolitik. En viktig förutsättning för den hittills mycket framgångsrika alliansfria politiken eller i varje fall en starkt underlättande faktor har varit att vårt nordiska närområde har präglats av lugn, stabilitet och en förhållandevis låg rustningsnivå. Det litet paradoxala här är att samtidigt som vi kommer in i en period av avspänning och också av nedrustning så riskerar vi att det nordiska lugnet och stabiliteten inte riktigt blir vad de har varit. Vi kan se att nordområdena kommer mera i fokus för det strategiska intresset. Det finns tendenser till att de rustningsbegränsningar som införs i Centraleuropa inte får sin motsvarighet här i norr, utan snarare leder till att supermakterna kompenserar sig genom att rusta upp på de områden som inte täcks av nedrustningsöverenskommelserna. Det gäller inte minst på det marina området. Vi upplever mycket konkret att Östersjön inte har blivit något fredens hav, på grund av de främmande ubåtsoperationer som med en relativt oförminskad intensitet tycks förekomma i våra farvatten. Vi känner behovet av att effektivisera vår förmåga att förhindra sådan verksamhet. Vi får också en hel del oroande rapporter om den marina kapprustningen i vårt närområde. Fru talman! Det måste vara ett utrikespolitiskt mål av allra högsta prioritet att försöka få en utveckling mot mera avspänning och mera nedrustning i vårt nordiska närområde. Jag måste tyvärr säga att jag inte alltid upplever att just det arbetet har den prioritet i regeringens verksamhet som det borde ha. Nu finns det tyvärr ingen representant från regeringen här, som skulle kunna redovisa vad man egentligen avser på detta område. Jag hoppas dock att man ändå kommer att ta del av vad som sägs under den här debatten. Jag menar således att frågan om den marina kapprustningen måste tillmätas ett större intresse än vad som hittills har skett. Jag vet att man har tagit upp behovet av att även frågan om den marina kapprustningen skall komma med i det förhandlingsarbete som bedrivs. Det nämndes också i regeringens utrikesdeklaration. Det är emellertid svårt att uppleva att regeringen driver den här frågan med den intensitet som den borde vara värd, på grund av att den har en så stor säkerhetspolitisk betydelse för oss själva här i Sverige och för våra nordiska grannländer. Frågan om den kärnvapenfria zonen i Norden berördes under den tidigare debatten i dag. Det är det kanske mest konkreta projektet för hur man skall kunna få till stånd en avspänningsprocess och en nedrustningsprocess i Nordeuropa. Tanken på en kärnvapenfri zon i Norden innebär inte bara att de nordiska länderna skall bli kärnvapenfria, såväl i fredssom i krigstid. Den tanken bygger ju också på att man skall få Östersjön fritt från kärnvapen och att man skall få kärnvapenmakterna att tunna ut sina kärnvapenarsenaler i det nordiska närområdet. Denna fråga är sedan snart två år tillbaka begravd i en ämbetsmannakommitté, som vi har hört mycket litet av sedan den tillsattes. Jag vill gärna tro att det bedrivs ett värdefullt arbete i den kommittén. Det sorgliga är emellertid att det har lett till att den politiska aktiviteten på detta område, i varje fall från de nordiska regeringarnas sida, tycks ha stannat av. Det är olyckligt eftersom det utan tvivel krävs ett ganska omfattande diplomatiskt och pedagogiskt arbete för att också från stormakternas sida få den nödvändiga acceptansen och det nödvändiga intresset för den här tanken. Detta diplomatiska och pedagogiska arbete kan inte bedrivas i en ämbetsmannakommittés sammanträdesrum, utan det kräver ett starkt engagemang från de berörda regeringarna och från utrikesförvaltningen. Att utnyttja Nordiska rådet, inte för säkerhetspolitiskt agerande men för mer av gemensamt nordiskt agerande, vore också angeläget. Det bristande intresse som framför allt det socialdemokratiska partiet har visat för att ge Nordiska rådet instrument för att bli en bas för gemensamma kontakter med omvärlden är därför beklagligt. Jag hoppas att regeringen skall vara beredd att i framtiden visa ett större intresse för att Norden skall komma med på tåget. Den avspänningsprocess som vi upplever i Europa ger oss unika chanser. Det är viktigt att Norden inte lämnas utanför i den här processen. Den svenska regeringen, som ledare för det största skandinaviska landet och för ett neutralt land, har ett alldeles särskilt ansvar för att se till att vår del av Europa verkligen kommer med i avspänningsoch nedrustningsprocessen. Får jag avslutningsvis, fru talman, konstatera att även om de näraliggande frågorna är viktiga för vår säkerhet och för vår framtid måste vi alltid ha i minnet att vi aldrig kan få en fredlig värld utan att det också är en någorlunda rättvis värld. Europa har varit förskonat från stora krig och någorlunda förskonat från militära konflikter. Men världen i övrigt har inte varit det. Det har kanske ägt rum 150 krig i världen sedan andra världskriget. Nu pågår ungefär 30 krig, huvuddelen av dem i tredje världen. Det illustrerar hur fattigdom och nöd också utgör grogrund för militära konflikter. Vi kan som exempel se på det pågående kriget i Afrika mellan etiopiska regeringen och Eritrea, situationen i södra Afrika som kommer att fortsätta att vara konfliktladdad även efter Namibias självständighet, Kampuchea och Mellanamerika. Vi måste också se till att den avspänningsprocess som nu pågår leder till att den här typen av konflikter kan få sin lösning. Vi måste framför allt se till att, i ett skede där mindre kraft behöver upptas av rustningar och spänningsförhållande mellan öst och väst, mera kraft kan ägnas åt det stora globala försörjningsproblemet. Om vi inte kan skapa en värld, där alla människor får möjlighet att leva under någorlunda drägliga förhållanden, skall vi inte heller tro att vi kommer att kunna skapa en värld som präglas av fred och trygghet. Det handlar om försörjningsproblem. Det handlar om mänskliga rättigheter, som Ingbritt Irhammar kommer att ta upp på våra vägnar längre fram i debatten. Det handlar om att vi måste vara medvetna om att vi bara har en värld och att den är en gemensam egendom som vi har ett gemensamt ansvar för.